Herr talman! Vi i centern kritiserar finansieringen av skatteomläggningen. Ökade indirekta skatter på nödvändig konsumtion kan definitionsmässigt inte vara fördelningspolitiskt rättvisa. Det skapar behov av ökade bidrag och transfereringar för att man skall komma till rätta med de största orättvisorna. Men socialdemokrater och folkpartister har stannat för en finansiering som lägger den tyngsta betalningsbördan hos de många med låga och normala inkomster. Detta går på kollisionskurs med strävandena att främja miljövänlig energi, att stimulera kollektivtrafik, att hålla boendekostnaderna nere och att återställa bytesbalansen. I det läget valde vi i centern en annan finansieringsväg. Vi valde återhållsam beskattning av nödvändig konsumtion och höga punktskatter på miljö förstörande energi. Det bästa sättet att redovisa varför vi gjorde detta, är att tala om vad detta förslag innebär. Nu håller socialdemokrater och folkpartister momsen på maten fortsatt hög, t.o.m. 1 960 högre än tidigare. Nu går de emot att sänka skatten på nödvändighetsvaror, basmat och vatten. De vill behålla den höga momsen, samtidigt som de släpper punktbeskattningen på t.ex. choklad och läsk. Man kan fråga sig vilket motivet är och vad detta är tänkt att stimulera. En lägre beskattning på mat är dessutom det normala förhållandet i EG länderna. Det är konstigt att inte folkpartiet, som nu så ivrigt talar för medlemskap, vill att vi skall harmonisera när det gäller just denna del i skattesystemet. Motståndet mot en sänkt matmoms är ytterligare ett exempel på hur de fördelningspolitiska strävandena fått stryka på foten i socialdemokraternas och folkpartiets finansiering av skatteomläggningen. Nu höjer ni momsen på byggandet och boendet utan att ens ha tagit fram ett förslag till den framtida bostadsfinansieringen. Ni belastar boendet på ett sådant sätt att det ökar kostnaderna i en omfattning som mest blir bekymmersam för dem med låga inkomster. Åtminstone kunde man lyssna på SABO - som inte helt obekant brukar domineras av politiker från det socialdemokratiska partiet — som har tagit fram siffror för boendekostnaderna på den lägsta nivån som beräknas bli 7 000—8 000 kr. mer per år. Är det fördelningspolitiskt acceptabelt i alla lägen? Ni lägger moms på tågoch bussresor och andra kollektiva färdmedel. Det är på det området socialdemokraternas och folkpartiets dubbla budskap kanske tydligast kan ses. Att lägga full moms på persontransporter med exempelvis tåg, och samtidigt betona i annat sammanhang betydelsen av att alternativ till bilen skall tas fram för att minska påfrestningarna på miljön, måste ändå vara en form av dubbelt budskap. Effekterna av detta beslut kommer att vara betydande. Här läggs bekymren över på de kommunala politikerna. Var detta meningen med socialdemokraternas och folkpartiets val av finansiering, dvs. en ökad biltrafik, sämre ekonomiska förutsättningar för kollektivtrafiken och en förstörd miljö? I det sammanhanget vill jag påminna om att vi i centern har talat om att ta fram ett förslag till en regional differentiering av bensinskatten med tanke på att det faktiskt finns de som inte har några alternativ alls till bilen. Nu lägger ni moms på biobränslen från Sveriges skogar och åkrar. Det var de som skulle revolutionera bränsleförsörjning, visa vägen bort från kärnkraftssamhället, skapa nya arbetstillfällen i hela landet och därtill positivt påverka bytesbalansen, dvs. vår relation till omvärlden. Nu skall de straffas. Nu höjer ni momsen på hotelloch restaurangtjänster. Nu skall den inhemska turistnäringen straffas. Den näring som ger oss så mycket gott i form av välbehövlig rekreation och spännande naturoch kulturupplevelser, som ger hela orter och bygder arbetstillfällen och framtidsutsikter och som får turisternas pengar att stanna i Sverige. Nu skall de straffas. De som nu går ut i semestertider möter höjda kostnader för att kunna bo i Sverige och för att åka kollektivt. Turister utnyttjar ju kollektiva färdmedel. Ni lägger moms på bensin och diesel och moms på kilometerskatten. Alla de som redan är straffade genom att kollektivtrafiken inte alls är ett fungerande alternativ, de skall straffas en gång till. Nu chockhöjs kostnader för de nödvändiga resorna till jobbet och till servicen utan att man gör det lättare för kollektivtrafiken eller att ta fram nya alternativ. Rättvis fördelning och god miljö var centerns huvudbudskap i valet. Det är centerns besked i dag. Det är den politiken som ger en hållbar ekonomisk utveckling och kan ta till vara resurser på rätt sätt, dvs. människorna, företagandet, marken och naturresurserna. Om dessa visioner av resurserna får vägleda varje beslut blir verkligheten en annan. Då går inte skattepolitiken på kollisionskurs med vitala mål för miljön, energin, trafiken och den sociala välfärden. Då skulle vi utgå från en helhetssyn vid finansieringen av skattereformen. Vidare har vi frågan om omsättningsskatten på aktier. Vi har tidigare föreslagit att den skall tas bort, eftersom den skadar aktiemarknaden så pass kraftfullt. Jag nämner skatten, eftersom den ingick i de konstiga beräkningar som gjordes i finansdepartementet och som statsrådet redovisade i dag och tidigare i veckan. Momsen på aktier är alltså helt felbedömd i den beräkningen. Ändå lyfts den fram, som om finansdepartementet kunde bortse från verkligheten och skapa egna siffror för att det skall stämma i jämförelser med andra partiers förslag. Energibeskattningen är oerhört viktig. Vi har sagt att energi inte skall vara momsbelagd. Skatteoch avgiftsuttaget på energi skall bygga på miljöanpassad punktbeskattning, kombinerat med miljöavgifter och en koldioxidskatt som skall vara minst 25 öre per kilo. Belastningen på olika energislag måste anpassas efter vilka möjliga alternativ som står till buds och naturligtvis efter miljökrav. Vi anser att nuvarande konsumtionsbeskattning av el skall slopas och skall ersättas med vattenkraftsskatt, uranskatt och lika beskattning och avgifter på bränslen, oavsett om de används för värme eller elproduktion. Tekniskt bör skatt tas ut i produktionsledet i vad avser producerad el. Avgifter bör införas på utsläpp av svavel och kväve i samband med förbränning. Det skall inte vara någon reducering av punktskatten på bensin, utan härpå skall läggas koldioxidskatt. Biobränslen, vindkraft, vågkraft och solenergi skall vara skattebefriade. Nedsättningen av energiskatten och koldioxidskatt på den energiintensiva industrin skall utformas så, att man påverkar lönsamheten vid en effektivare energianvändning. Införandet av energimomsen var en av anledningarna till — när nu regeringspartiet hade bestämt sig — till att vi inte kunde fortsätta skattediskussionerna. Det är en vital del av vår syn på miljöpolitiken och energipolitiken. Vi står fortfarande kvar vid det gamla beslutet att kärnkraften skall avvecklas. Centerns alternativ betyder inte bara en bättre energipolitik. Det betyder lägre boendekostnader. Låg moms på byggande och boende hejdar ju boendets kostnadsspiral och minskar behovet av rundgång. Det låter så vackert med bidrag. Men det är ofta mycket raffinerade och komplicerade system som skapas när det gäller bostadssubventioner som kan vara nog så svåra för en vanlig människa att se vidden av. Centerns alternativ ger en fjäder i hatten till inhemsk turism och framtids tro i bygder runt om i landet. Det har sin betydelse regionalpolitiskt, och det har sin betydelse för bytesbalansen. Droppen urholkar stenen. Det går långsamt, men det går. Vi välkomnar från centerns sida att Carl Bildt och moderata samlingspartiet nu närmar sig den skara som vill sänka skatten på mat. Centern, vänsterpartiet, miljöpartiet, moderaterna, LO och svenska folket i gemensam front för att sänka momsen på mat! Det låter som en majoritet, även om den inte tycks avspeglas i denna kammare. Vi vet att vi inte alltid fattar de beslut som folket vill ha. Folkpartiet har sagt att det sedan momsen höjts gärna vill sänka momsen. Kan vi börja med att sänka matmomsen efter en icke-socialistisk valseger 1991? I vilket sällskap har folkpartiet tänkt att befinna sig 1991? Kommer folkpartiet att fortsätta på den inslagna vägen när det gäller ekonomisk politik och skattepolitik och göra överenskommelser med socialdemokraterna? Vi i centerpartiet försöker att utgå ifrån en helhetssyn. Det måste man göra. Att använda momsen som finansieringsform drabbar många områden. Som det tidigare har sagts här i dag kan man tro att varje människa bara drabbas av den höjda momsen på varor eller tjänster inom ett område. Det skulle då inte vara så farligt. Men människorna drabbas av momsen på flera områden. Det är då som summan blir besvärande och gör att vissa får problem att klara sin ekonomi efter skattereformens genomförande. Det är inte bara barnfamiljer som skall bo och äta i det här landet. En rättvis fördelning mellan människor och regioner samt arbete för en god miljö är grundelementen i vår ekonomiska politik. Det betyder ja till en skattereform med en rättvis finansieringsprofil och till positiva, offensiva satsningar som tillåter fler människor att medverka på arbetsmarknaden och främja produktionen — det var bl.a. det som var avsikten. I år har tyvärr inte centern något avgörande inflytande på riksdagens ekonomisk-politiska beslut och det märks, såväl på tillvägagångssättet som på politikens innehåll och den fördelningspolitiska inriktningen. I år har man gjort upp i förväg och man har i en förhandsuppgörelse beslutat att momsen skall höjas. Detta kan betecknas som att man har slagit in på en orättfärdig väg när det gäller finansieringen av skattereformen. Eftersom centerns syn är en annan är det nödvändigt för oss att till alla konstruktiva ”ja” foga några bestämda ”nej”. Vi i centern säger nej till nya skattehöjningar via momshöjningar. Skattehöjning genom att höja momsen är inte mera rätt i år än i fjol — särskilt inte i rådande läge, då konjunkturen viker. Denna momshöjning och momsbreddning ökar inflationen, höjer kompensationskraven, höjer lönestegringarna och ökar behoven av bidrag. Jag kan inte se att det är en positiv utveckling. Från centerns sida kommer vi att göra allt vi kan för att ändra på orättvisorna och felaktigheterna i den skattereform som kommer att beslutas här i dag. Vi kommer att se till att dessa frågor inte glöms bort i valrörelsen 1991.

Herr talman! Nu har väl det mesta blivit sagt i dagens debatter om ”århundradets skattereform”. Vänsterpartiets grundyrkande är avslag på ut skottets hemställan i båda betänkandena, vilket innebär avslag på båda propositionerna. Våra andrahandsyrkanden finns redovisade i våra reservationer. Jag skall ägna största delen av mitt anförande till två grundläggande mänskliga behov, nämligen behoven av mat och bostad. Detta betänkande handlar ju om indirekta skatter, dvs. moms och olika slag av punktskatter. Det handlar också om att regeringen och utskottsmajoriteten använder ett helt batteri av indirekta skatter för att finansiera sänkta inkomstskatter. Vänsterpartiets skatteförslag — som Lars Bäckström har redovisat tidigare — är, förutom att det är fördelningspolitiskt mer rättvist än det som socialdemokrater och folkpartister har enats om, både enklare och enhetligare. Vårt skatteförslag är huvudsakligen finansierat utanför de indirekta skatternas ram. Inom vänsterpartiet har vi en avgörande invändning mot indirekta skatter. Eftersom indirekta skatter är proportionella fungerar de ofta regressivt, dvs. de slår hårdare för människor med låga inkomster än för höginkomsttagare. Å andra sidan inser vi att indirekta skatter är enkla att administrera och ger vanligen mindre utrymme för skatteplanering. Vänsterpartiet kan därför acceptera indirekta skatter, vilket också i vissa fall innebär en breddad skattebas, men vi anser att det är mycket viktigt att man tar stor fördelningspolitisk hänsyn. Det är denna fördelningspolitiska hänsyn som saknas när en av skatteuppgörelsens effekter blir kraftigt höjda boendekostnader. Samstämmiga uppgifter säger att hyran för en nyproducerad trea kommer nästa år att ligga mellan 4 500 kr. och 5 500 kr. i månaden. Det är inte mycket under det som ett deltidsarbetande affärsbiträde får ut i lön efter skatt. Att ha någonstans att bo till en rimlig kostnad anser vi i vänsterpartiet vara en social rättighet. Vi kan därför inte acceptera att boendet skall finansiera en så stor del av inkomstskattesänkningen. Enligt Allan Karlsson, vd i SABO, skall boendet svara för 27 miljarder av kostnaderna. Vi har i vår partimotion Bo67 krävt att ett nytt bostadsfinansieringssystem skall utarbetas. Denna motion avslogs häromdagen, och det tycker vi är synd. Av fördyringarna när det gäller boendet är det momsen som generellt slår hårdast. Vi avvisar därför moms på fjärrvärme och moms på fastighetsskötsel. Vi vill riva upp det beslut om moms på vatten, avlopp och sophämtning som redan har trätt i kraft. Full moms på byggande kan vi acceptera om den kompenseras med ett investeringsbidrag när det gäller åtgärder i permanentbostäder. Vi menar att investeringsbidraget skall täcka hela byggmomsen, inte bara höjningen som majoriteten föreslår. I betänkandet skriver majoriteten att de boendekostnadsökningar som blir följden av att momsplikten utökas skall mötas genom åtgärder utanför skatteområdet. Riksdagen har också nyligen höjt och utökat bostadsbidragen för 1991, med hänvisning till just skatteomläggningens effekter. Man kan konstatera två saker. För det första befäster man ett system som innebär att det blir normalt att inte kunna betala hyran utan subvention. För det andra leder detta till ökade transfereringar och ökad byråkrati. Jag vill då fråga Kjell Nordström om vad han anser om den här konsekvensen av skatteomläggningen. Den kan väl ändå inte vara bra? Herr talman! Förutom en bostad behöver människan mat. Vi har höga matkostnader i Sverige. Detta har bl.a. diskuterats i samband med jordbrukspolitiken. Ett sätt att radikalt sänka matkostnaderna är ju att ta bort momsen på mat. Vi i vänsterpartiet har drivit den frågan i många år. Vi vet att vi har en majoritet av Sveriges befolkning bakom oss. Glädjande nog förefaller det som att stödet även bland riksdagspartierna ökar. EG-harmoniseringen har sina sidor, men om den kan bidra till att det blir en sänkning av skatten på mat, matmomsen, måste man i det fallet säga att ändamålet helgar medlen. Det vore intressant att höra hur långt man från folkpartiet och moderaterna är beredda att gå. Ja, det är kanske snart bara socialdemokraterna i regeringen och riksdagen som envisas med att vilja behålla samma höga moms på mat som på andra varor. Men som Görel Thurdin sade: Droppen urholkar stenen. Det är kanske dags för en omprövning vad det lider. Jag vill anföra ett citat från ledarsidan i tidningen Arbetet från den 16 maj, där man avlivar Kjell-Olof Feldts argument att det skulle finnas tekniska hinder: ”Och det främsta motivet är att man på det sättet skapar en omfördelning till förmån för hushållen med de lägsta inkomsterna och vars absolut största andel av hushållsbudgeten går till hyra och mat.

Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg i dagens skattedebatt, anser jag att beskattningen är ett ytterst viktigt styrmedel inom miljöpolitiken. Det är för mig och miljöpartiet de gröna en huvudsak att detta tas på största allvar. Det gäller att angripa de problem som finns såväl i Sverige som i världen i övrigt. Miljöproblemen känner nämligen inte några gränser. Låt oss först fråga oss hur det egentligen står till i världen.

Det står utom tvivel att det är mänskliga aktiviteter som ger dessa skador. Skadorna orsakas av 5 miljarder individer av vilka en fjärdedel bor i i-världen och tre fjärdedelar i u-världen. Det kan inte heller betvivlas att i-världens människor har det dominerande skadliga inflytandet. Vi använder t.ex. tolv gånger så mycket mer energi per person som människorna i utvecklingsländerna. Så ser situationen ut i nuläget. Vad kommer att ske om tendenserna fortsätter? I i-världen skulle en fortsatt materiell standardhöjning påskynda förstörelseprocessen. Med tredje världen kan två olika saker ske. Det kan hända att deras utveckling blir snabbare än vår, så att en viss utjämning kommer till stånd. Det är helt i överensstämmelse med vad de flesta lägger in i begreppet global solidaritet. Men vad händer då med miljön? Få människor torde tvivla på att en global ekologisk katastrof kommer att inträffa i det fall då för många människor konsumerar för mycket. Den andra möjligheten — som kanske är den troligaste, men trots allt den otrevligaste — är att klyftan mellan fattiga och rika länder kommer att vidgas. Det är, något generaliserat, en fortsättning av nuvarande tendens. Jordens ekosystem kommer kanske att få några år till på sig, men detta köps till priset av en alltmer tilltagande orättvisa, av alltmer lidande för allt fler människor och kanske också med risken av en alltmer instabil världsfred. Herr talman! Jag vill uttala förhoppningen att Sveriges riksdag och dess skatteutskott känner till detta. Det är en bas för diskussionen. Problemet är ytterst allvarligt, och dess lösning fordrar all den ansträngning man är mäktig. Detta var således bakgrunden, och mot denna bakgrund tror jag att allt fler inser att den enda vägen mot ett hushållande samhälle, ett samhälle som kan fortsätta att hushålla, fordrar en sänkning av den materiella konsumtionen. Vi närmar oss nu beskattningen, den indirekta beskattningen. Jag skall dra några slutsatser av denna överblick över problemen. Det är viktigt att skatter används som styrmedel för att motverka misshushållning med resurser och miljö. Skatter på ändliga råvaruresurser måste höjas kraftigt för att minska konsumtionen. Miljöskatter och avgifter på miljöfarliga utsläpp måste också införas i större utsträckning och på ett mer konsekvent sätt. Den del av inkomsterna från sådana skatter som väntas bestå under lång tid framöver, kan användas till att sänka skatter på arbetsinkomster. Tanken är dock att sådana skatter och avgifter skall minska den aktivitet som man önskar styra bort ifrån. Statens intäkter kan då möjligtvis öka i det korta tidsperspektivet, men man kan således inte använda sådana inkomstskatteökningar för att sänka inkomstskatterna. De skall i stället användas för insatser för miljövänlig teknik. Det är kortvariga och nu viktiga insatser som behövs, exempelvis järnvägsinvesteringar, utveckling av teknik för energibesparing och utnyttjande av förnybara energikällor. I det långa tidsperspektivet skall alltså sådana inkomster egentligen minska, eftersom syftet med dessa skatter är att minska resursförbrukningen och utsläppen. Nu skall jag litet mer i detalj diskutera våra reservationer till betänkandet. Till att börja med skall energibeskattningen, som många har diskuterat, ses mot bakgrunden av att Sverige konsumerar betydligt mer energi än jämförbara stater. T.ex. konsumerar varje svensk ungefär 16 000 kWh el per år. Varje dansk, västtysk och engelsman förbrukar ca 6 000, alltså mycket mindre. Det är inte det faktum att vi har det kallt och mörkt här som är orsak till denna skillnad. Det viktigaste skälet är att vi har fått en utveckling av energipolitiken som ett resultat av en prispolitik som utbildas när man har funnit att man har byggt litet för många kärnkraftverk. Då är det naturligtvis inte lämpligt att spara; man måste i stället öka konsumtionen. Det är den prispolitiken som har bedrivits. Det är mycket olyckligt. Nu är det av globala och lokala hänsyn viktigt att lägga om politiken, så att man dels sparar, dels går över till ekologiskt riktig energiomvandling. Styrande skatter är då viktiga. Vi reserverade oss visserligen mot beslutet förra året att momsbelägga energiförbrukningen. Trots detta infördes denna skatt, och då vill vi alltså momsbefria ekologiskt producerad energi, dvs. energi alstrad av vindkraft, biobränsle eller solens direkta strålning. När det gäller punktskatterna vill vi fortfarande att de skall baseras på energiinnehållet i den råvara som utnyttjas. Det är logiskt med hänsyn till att det är råvaran som är en ändlig resurs. Dessutom uppmuntrar detta kraftbolagen till mer effektiva procedurer. Vi har alltså inte fått gehör för dessa synpunkter. Att höra K-G Svensson tala om miljövänlighet i den moderata politiken är faktiskt lika glädjande som överraskande. Tänk om ni hade stått med som undertecknare på några av de motioner där vi föreslår att vi skall gynna vindkraft, biobränsle osv.! Särskilt viktigt är faktiskt också att de elintensiva industrierna får incitament att utveckla mer effektiva metoder och att spara energi. Nuvarande begränsningsregler ger felaktiga signaler. De bör på sikt avskaffas. Det kan man inte göra på en gång, det förstår jag, men vi föreslår i det skedet en ändring av begränsningen från 1,7-2,2 Zo av omsättningen, Det finns många detaljer att diskutera. En besvikelse i energisammanhanget är ju att den småskaliga vindkraften inte blir befriad från skatt. Det hade vi i det längsta hoppats på, särskilt sedan majoriteten i näringsutskottet följt den linjen. Vad hände? Kanske Anne Wibble vill förklara det senare. I vart fall kommer jag att begära votering i den frågan. Min optimism när det gäller miljöomsorg och omdöme hos kammarens folkpartister och socialdemokrater är faktiskt stor — märkligt nog. För undvikande av missförstånd har jag alltså inte ställt mig bakom momshöjningen och inte heller reserverat mig beträffande mom. 1. Det kan låta märkligt, men jag har reserverat mig angående mom. 20, i reservation 30. Där beskriver jag miljöpartiets politik med momsbefrielse för basmat kombinerad med motsvarande höjning av momsen på andra varor. Jag menar alltså att momsinkomsterna varken skulle öka eller minska. Men man skulle ha en momsbefrielse avseende basmaten, och denna momsbefrielse skulle kombineras med momshöjning på andra varor. Det rör sig om närmare 2 I i sådana fall. Det är också en punkt där jag kommer att begära votering. Flera andra viktiga frågor har blivit felaktigt behandlade i detta betänkande. Det gäller undantagandet från moms beträffande alternativsjukvård; den frågan har redan berörts i debatten. Det gäller också förpackningsskatt, som är ett viktigt område, där man skulle kunna vidta många styrande skatteåtgärder. Vidare gäller det koldioxidskatt för flygtrafiken. Den frågan har vi diskuterat, och vi kommer att diskutera den igen. Det gäller undantagande av moms för den spårburna trafiken. Reformen har missat chansen att styra utvecklingen i dessa fall, och det är beklagligt med hänsyn till vad jag sade i inledningen. Vi skall använda skatten som styrmedel i sådana här sammanhang. Det vore bra. Därför kommer vi att återkomma i dessa frågor i takt med att miljömedvetandet tas med i bilden. Jag hoppas därför på framtiden. Tills vidare yrkar jag bifall till reservation 30 under mom. 20, som handlar om matmomsen, och till reservation 58 under mom. 39, som berör vindkraften.

Herr talman! Jag vill bara upplysa Gösta Lyngå om att vi moderater, genom en enda punktbeskattning i form av en koldioxidutsläppsrelaterad punktskatt, stimulerar miljövänliga alternativ för produktion av el och värme; exempelvis blir ju sol, vind och biobränsle inte föremål för punktbeskattning i det moderata förslaget om energibeskattning i form av koldioxidskatt. Vi föreslår samma skatt för flyget, alltså 46 öre per kilo.

Herr talman! Den skattereform som nu debatterats under närmare nio timmar är den största omläggningen av vårt skattesystem som skett och har beskrivits som ”århundradets skattereform”. Debattens vågor har också gått höga i dag, men framför allt under det senaste året. Man genomför naturligtvis inte en sådan här reform utan att många människor och organisationer undrar hur denna reform kommer att påverka dem och deras ekonomi. En stor del av debatten har faktiskt handlat om den breddning av basen för uttag av de indirekta skatter som behandlats i detta betänkande, nr 31, som vi nu diskuterar. Under det senaste året har enskildheter diskuterats mer än helheten — inte minst gäller detta förslagen till breddning av basen för mervärdeskatten. Massmedierna har gett denna basbreddning stort utrymme, och ibland har de saknats eller medvetet avstått från att beskriva helheten. När jag studerar remissvaren i betänkandet från kommittén för indirekt beskattning, KIS, och de skrivelser som utskottsledamöterna fått de senaste månaderna slås jag av likheten i dessa skrivelser. De flesta organisationer inleder sina skrivelser med att berömma reformens allmänna inriktning, dvs. en sänkning av skatten på arbetsinkomster och skapandet av ett mer likformigt skattesystem. Men sedan skriver man: Belägg inte det ena och det andra området med mervärdeskatt. Det är just det egna området som skall undantas. En del partier har också gjort det enkelt för sig. De försöker vinna poäng på den oro och de domedagsprofetior som en del organisationer marknadsfört och har därför strukit särintressena medhårs. Men ordspråket säger ”Lätt fånget — lätt förgånget”, och det kommer nog en del partier att bli varse om en tid. Denna breddning av basen, som har direkt samband med de kraftiga sänkningarna av inkomstskatterna som samtidigt genomförs, är ju i själva verket en förutsättning för hela reformen. Av de partier som vill slå vakt om välfärdssystemet krävs att de är beredda att ansvarsfullt finansiera en sådan här reform. Finansieringen av skatteomläggningen sker i huvudsak inom två olika områden: dels kapitalbeskattningen, som tidigare debatterats, dels genom den breddning av basen för uttag av de indirekta skatter som vi nu behandlar. En reformerad mervärdeskatt måste uppfylla vissa krav. Den skall gynna samhällsekonomisk effektivitet, innehålla så få indirekta eller dolda subventioner som möjligt, vara enkel att tillämpa för myndigheter och skattskyldiga och vara fördelningspolitiskt acceptabel. Undantag från skatteplikt samt reduceringsregler fungerar som en indirekt subvention av konsumtionen på det aktuella området. I allmänhet har sådana system dålig fördelningspolitisk träffsäkerhet och är därmed ineffektiva. De nuvarande reduceringsreglerna och den omfattande skattefriheten inom främst tjänsteområdet medför att beskattningen skapar inte bara tolkningsproblem av betydande omfattning utan också redovisningsoch kontrollproblem. Tekniken med en uppräkning av skattepliktiga tjänster medför också problem genom den utveckling som tjänstemarknaden genomgår. Till detta betänkande har 83 reservationer fogats, men jag avser inte att kommentera alla, utan jag nöjer mig med att beröra några av reservationerna. Centerns och moderaternas alternativ till skatteomläggning skulle, som Lars Hedfors, Erik Åsbrink och Anita Johansson tidigare har framfört, resultera i att staten åter fick brottas med betydande budgetunderskott. Detta skulle i sin tur leda till ökad inflation, växande underskott i utrikesbetalningarna och därmed ytterst innebära ett hot mot den sociala välfärden. Både centerns och moderaternas förslag skulle dessutom skapa stora fördelningspolitiska orättvisor. Människor med låga eller normala inkomster, inga eller små förmögenheter samt flertalet arbetare och tjänstemän skulle förlora på centerns och moderaternas skattepolitik. Moderaterna vill avvakta med en basbreddning av de indirekta skatterna tills EG har beslutat harmonisera sina indirekta skatter. Hela resonemanget i moderaternas reservation 1 bygger på att Sverige skall följa EG. I dagsläget kan vi inte se någon större enighet inom EG inför arbetet att harmonisera de indirekta skatterna. Om vi inte genomför en basbreddning nu, måste vi antingen avstå från att genomföra denna skattereform eller skära ned den offentliga verksamheten, och det är ju detta som moderaterna i själva verket är ute efter. Vpk, eller vänsterpartiet som det numera heter, har i reservation 3 naturligtvis yrkat avslag på förslaget i dess helhet. Vänsterpartiet har alltid gjort det lätt för sig. Partiet behöver inte ta ansvar, och frågan är om det vill ta ansvar. När man granskar partimotionen och reservationen, kan man i parti motionen märka att det finns en viss kluvenhet om bl.a. kapitalbeskattningen. Men när man kommer till reservationen så är denna kluvenhet helt bortblåst. Partimotionen skrevs emellertid av vpk, men nu när partiet benämns vänsterpartiet kanske vi även kan få se en förändring av politiken i framtiden. Men det är inte bara vpk som brister i logiken. I reservation 13 från miljöpartiet föreslås att spårbunden trafik skall befrias från moms för att trafiksystemet skall bli mer miljövänligt. Miljöpartiet vill ha en satsning på lokal miljövänlig kollektivtrafik, och detta är tydligen bara spårbunden trafik. Men vad är det som säger att spårbunden trafik, som drivs med dieseldrivna rälsbussar, är mer miljövänlig än landsvägsbussar? Låt mig något beröra de olika förändringar som behandlas i detta betänkande. Den utökning av mervärdeskatteplikten som föreslås för tjänster på fastighetsområdet ligger i linje med principen om en enhetlig och generell mervärdeskatt. De boendekostnadsökningar som blir följden när skattefriheten på detta område slopas skall mötas med åtgärder utanför skatteområdet. Utskottet anser att subventioner skall ges öppet via budgeten i stället för via skattesystemet. Härigenom uppmärksammas subventionen på ett helt annat sätt, och den fördelningspolitiska träffsäkerheten ökar. Efter att ha hört Karl-Gösta Svenson blir jag orolig. Menar han verkligen att vi med detta förslag skulle driva folk från hus och hem? Det är ungefär samma domedagsprofetior som moderaterna brukar dela ut när en del nya förslag framläggs. Kulturutskottet har i sitt yttrande ansett att kulturpolitiska skäl talar för att också konserter undantas. Vidare har utskottet erinrat om sina uttalanden i olika sammanhang om vikten av att cirkuskonsten främjas och förklarat att även cirkusföreställningar bör undantas från mervärdeskatteplikten. Med hänsyn till vad kulturutskottet har anfört i frågan anser skatteutskottet att även konserter och cirkusföreställningar skall undantas från den generella mervärdeskatteplikten. Också när det gäller idrott framställs yrkanden om undantag från mervärdeskatteplikten. Genom att det inte nu föreslås någon ändring i fråga om de ideella föreningarnas mervärdeskatterättsliga ställning undantas emellertid i praktiken hela idrottsrörelsen från mervärdeskatteplikt. Härigenom tillgodoses kraven på skattefrihet för icke-kommersiell verksamhet. Det kan dock finnas anledning att uppmärksamma de effekter i övrigt som den föreslagna utvidgningen av skatteplikten kan få för idrottsrörelsen och även för andra folkrörelser. Detta har Anita Johansson tidigare i debatten berört. Herr talman! Kritik har riktats mot det beslut som riksdagen fattade i december 1989 om avskaffande av restaurangmomsen. I anslutning till riksdagsbeslutet om slopade reduceringsregler för serveringsoch hotelltjänster gjorde utskottet följande uttalande om beslutets inverkan på turismen: ”Enligt utskottets uppfattning bör hotelloch restaurangnäringen i skattehänseende behandlas som alla andra näringar här i landet. Det kan dock inte uteslutas att man inom vissa utsatta turistorter där prisläget redan i dag är högt kan få vissa svårigheter att hävda konkurrensen med motsvarande turistmål utomlands. Utskottet utgår från att regeringen uppmärksamt kommer att följa utvecklingen i detta hänseende och om förhållandena så påkallar vidtar de åtgärder av regionalpolitisk art som kan erfordras, utan någon särskild framställan från riksdagens sida.” Utskottet står fast vid detta uttalande. Finansiella tjänster och försäkringstjänster kommer att undantas från skatteplikt. Anledningen är de internationella och tekniska aspekterna av ett sådant beslut. Vidare kommer i princip all sjukvård, tandvård och social omsorg liksom utbildning att vara undantagna från den generella mervärdeskatteplikten. I reservationer från centern, vänsterpartiet och miljöpartiet föreslås att mervärdeskatten sänks eller reduceras för livsmedel eller basråvaror. Sommaren 1988 fick kommittén för indirekt beskattning, KIS, tilläggsdirektiv att utreda frågan om lägre mervärdeskatt på livsmedel. Vid uppläggningen av detta utredningsarbete var alla ledamöter ense om att denna utredning skulle ges ordentliga resurser och tillräckligt med tid för att analysera denna fråga. Men resultatet av denna studie gav inte något stöd för en lägre mervärdeskatt på livsmedel. Och utskottet skriver följande i sitt betänkande: ”Kommitténs undersökningar har visat att en sänkning av mervärdeskatten på basmat eller på alla livsmedel inte har några fördelningspolitiska fördelar. De fördelningspolitiska effekterna separat av t.ex. sänkt mervärdeskatt på basmat till byggmomsnivån får betraktas som helt obetydliga. Även vid en halverad mervärdeskatt på alla livsmedel eller slopad mervärdeskatt på basmat är effekterna små. Barnfamiljernas situation kan mycket effektivare och till lägre kostnad förbättras genom höjda barnbidrag. Vår slutsats är att mervärdeskatten inte är lämplig som instrument i fördelningspolitiken. Skatten bör användas endast som en ren intäktskälla för staten. Fördelningspolitiken bör enligt kommittén bedrivas via inkomstoch förmögenhetsbeskattningen samt via transfereringar. Mot denna bakgrund förordar kommittén att livsmedelskonsumtion beskattas på samma sätt som övrig konsumtion, dvs. med full mervärdeskatt.” Efter att ha lyssnat på Görel Thurdin och Maggi Mikaelsson, som talade om hur viktigt det är att boendet och maten undantas från mervärdeskatt, måste jag, eftersom båda kommer från Norrland, ställa en fråga till dem: Borde man inte i så fall undanta även kläder från mervärdeskatt? Kläder borde rimligen vara lika nödvändiga som mat och bostad. Riksdagen har beslutat att mervärdeskattbelägga energiområdet den 1 mars 1990. I ett system med en generell och enhetlig mervärdebeskattning bör energikonsumtionen vara jämställd med annan privat konsumtion. Det är fördelaktigt från samhällsekonomisk synpunkt och bidrar till en mer likformig och därmed överskådlig och rationell utformning av skattesystemet. Det innebär ett närmande till vad som gäller inom andra västeuropeiska länder. Enligt riksdagens beslut i höstas beläggs fjärrvärme med mervärdeskatt först den 1 januari 1991. Anledningen är att hänsyn till fjärrvärmeverkens konkurrenssituation har bedömts kräva att skattebeläggningen samordnas med den samlade reform som nu föreslås på energiområdet. Det finns enligt utskottets mening starka skäl att nu ge energibeskattningen en skarpare miljöprofil. Ett miljöproblem som observerats alltmer under senare år är utsläppen av klimatpåverkande gaser, s.k. växthusgaser. Även om de svenska koldioxidutsläppen minskat kraftigt under perioden 1970-1988 kan utsläppen med nuvarande förutsättningar förväntas öka på kort sikt främst som en följd av en ökning inom trafiksektorn. Det är mot denna bakgrund som förslaget om en koldioxidskatt läggs fram. För att en lämplig total skattebelastning skall uppnås vid införandet föreslås att den allmänna energiskatten halveras. Torv kommer dock att undantas från skatten. Vidare föreslås att koldioxidskatt tas ut på inrikes flygtrafik. Den särskilda skatten på vissa oljeprodukter och kol kommer att omvandlas till allmän energiskatt resp. bensinskatt. Vidare föreslås införande av en svavelskatt. Förslaget syftar till att bidra till en ökad användning av svavelfattiga bränslen och till bättre rening. För industriell tillverkning medges för närvarande normalt nedsättning av den sammanlagda energiskatten för elkraft och bränslen, så att den begränsas till 1,7 90 av de tillverkade produkternas faktiska eller beräknade försäljningsvärde, fritt fabrik. Enligt regeringens beslut får hela energiskatten på elkraft, kolbränslen, gasol och naturgas beaktas vid skattebelastningen. Förslaget i propositionen innebär att koldioxidskatten på andra bränslen än bensin skall ingå i underlaget för industrins nedsättning av skatt på energi. Vidare skall nedsättningen för yrkesmässig växthusodling till 15 96 av annars utgående skatt gälla även koldioxidskatten. Strävandena att förenkla skattesystemet innebär bl.a. att vissa punktskatter slopas, bl.a. sådana som vållat svårigheter i tillämpningen och medför en del gränsdragningsproblem. Utskottet biträder förslaget i propositionen att avskaffa de nu angivna punktskatterna. Fru talman! Med hänvisning till vad jag redogjort för yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer som det yrkats bifall till under denna debatt.

Fru talman! Som det har framgått av dagens debatt och av mitt huvudanförande vill moderata samlingspartiet genomföra en skattereform som syftar till att sänka skattetrycket. Därmed vill vi i dagsläget inte bredda momsen. Vi vill avvakta med en basbreddning av mervärdeskatten tills EG har tagit slutlig ställning. Det ställningstagandet kan ligga nära i tiden. EG harmonierar sina skatteregler den 1 januari 1993. Det är helt klart att det inte sker någon beskattning vid gränserna mellan EG länderna efter den 1 januari 1993. Då vet vi också vilken skattebas och vilka skattenivåer som finns inom EG. Då kan vi bredda vår mervärdeskattebas. Det skall göras så att man samtidigt med den skatteökning som man får sänker det generella momsuttaget. På det viset får vi sänkt mervärdeskatt i vårt land. Vi bidrar inte till att driva upp inflationen, som nu regeringspartiet gör genom att dels höja momsen, dels höja skattenivån upp till 25 96, vilket ytterligare driver på inflationen. Det finns de som inte får så stora effekter av marginalskattesänkningen, låginkomsttagare och andra som förlorar på detta. Enligt vårt förslag får alla sänkt skatt. Sedan är det näringar, t.ex. turismen, som drabbas oerhört hårt. Inre Norrland kommer att få stora problem som i stor utsträckning lever på turismen. Turismen där skall tydligen vara beroende av stöd från regeringen. Denna näringsverksamhet, Kjell Nordström, har redan i dagsläget förlorat med i genomsnitt 10 76. Nu späds detta på med moms på resor, på skidliftkort, ytterligare höjd moms inom hotelloch restaurangbranschen från 23,46 Ze, till 25 Jo. Småföretagare i Härjedalen, i Jämtland och på andra håll är oroade för sin egen framtid. De får stora förluster och kan få svårt att behålla sin verksamhet och ge jobb åt människor som bor där. Jag läste i en tidning i dag att skidliftkortet för en vecka i Åre nästa år, när er momshöjning är genomförd, kommer att kosta 950 kr. Jag nämnde att en familj med tre barn får en ökad kostnad i Åre på 1 000 kr. på bara skidliftkortet om de åker dit på skidsemester. Valet kanske blir Österrike i stället för att fira semester i Sverige. Jag konstaterar att Kjell Nordström inte svarade på min fråga om koldioxidskatten. Vad var det för fel i vår beräkning? Det kanske inte hade varit så väldigt lätt med tanke på den felaktiga information finansdepartementet har lämnat ut om vår finansiering. Bo Lundgren har redogjort för den ena felaktigheten efter den andra. Jag har redogjort för skattebasen för koldioxidskatten. Jag uppmärksammade att Kjell Nordström inte nämnde något om det. Jag förmodar att han accepterar den bas som vi har föreslagit.
Fru talman! Kjell Nordström säger att vänsterpartiet inte tar något ansvar. Jag tycker att det har framgått ganska tydligt av dagens debatt att vi både vill och kan ta ansvar. Att vi har yrkat avslag på propositionen är inte för att göra det enkelt för oss, utan vi har gjort det faktiskt därför att det är ett dåligt förslag med en oacceptabel fördelningspolitisk profil. För att visa att vi har tagit ansvar har vi faktiskt lagt fram en stor och tjock motion med eget skatteförslag, som är både enklare och mer enhetligt än det som regeringspartiet och folkpartiet har presenterat. Det var t.o.m. så att statsrådet Åsbrink gav det ett halvt erkännande i dag. När det gäller momsen redogjorde Kjell Nordström för den utredning som har gjorts inom KIS. Det som var dåligt med den utredningen var att den var begränsad till att gälla finansiering av sänkt matmoms inom mervärdeskattesystemet. Det säger sig självt att effekterna då inte blir lika tydliga. Dock blir det positiva effekter om man tar bort momsen på mat. Dessutom får det andra effekter om man kan minska matkostnaderna. Vi vet att svenskarna äter dåligt. Vi har sämre matvanor än portugiserna, trots att vi har högre levnadsstandard. Vi har dessutom matpriser som tillhör de högsta i världen. Det är också känt. Det finns kanske något samband mellan dessa två ting. Apropå talet om sänkt moms på kläder i Norrland: Vi har aldrig krävt sänkt matmoms i Norrland eller påstått att Norrland behöver mer mat. För övrigt kan det ju vara ganska kallt i södra Sverige också, och i så fall skulle moms på kläder vara slopad över hela landet. Jag skulle vilja ta upp frågan om moms på bostadssektorn, för den är intressant att diskutera. Vad finns det för motiv att lägga moms på fastighetsskötsel? Om jag äger en hyresfastighet och städar den själv, blir det ingen moms. Men om jag anställer någon att göra det blir det momsbelagt. Det är obegripligt. Dessutom har vi inte avvisat all moms. Vi accepterar moms på byggandet. Men vi vill att det skall vara kompensation för det i nyproduktion.

Fru talman! Först ber jag att få yrka bifall till centerpartiets reservation nr 2. Det finns ändå, Kjell Nordström, en viss desperation i socialdemokraternas sätt att gå till attack i den här frågan — detta sagt med tanke på hur ni försöker omvandla de siffror som andra partier för fram. Men det är inte svårt att förstå att man inom ett parti som vill framstå som arbetarnas parti upplever att paniken så att säga kryper allt närmare när man upptäcker att man likt Rödluvan låter sig ätas upp av vargen och den självutnämnde flockledaren för höginkomsttagarna. Det är således inte alls så konstigt att man upplever panik. Vad ni gör är faktiskt att ni omyndigförklarar människorna. Det är rätt underligt att människor i dagens upplysta samhälle inte skall ha möjlighet att bedöma sin egen ekonomiska situation. Människor måste faktiskt få ge uttryck för vad de tycker, t.ex. att momsen på mat skall sänkas. Det är också vad ni får höra om ni frågar människor vad de anser. Vidare tycker människor att boendekostnaderna skall vara rimliga. Det är ju inte så, att människor vill ha bostadsbidrag bara därför att det därmed blir en bättre marginaleffekt, framför allt för dem som har lägre inkomster. Sedan är det så, att åtminstone vi kvinnor väldigt gärna åker kollektivt. Men det kommer att bli litet svårare att träffa det valet, eftersom det skall bli dyrare att åka kollektivt. Om man närmare studerar frågan om momsen på kollektivtrafiken, kommer man kanske rent av fram till att det här är en jämställdhetsfråga. När det gäller norrlänningarnas behov av kläder måste jag säga att jag inte har övervägt den frågan. Men om Kjell Nordström noga har utrett detta med norrlänningarnas behov av sänkt moms på kläder, lovar jag att jag noga skall överväga den frågan. Kjell Nordström talar också om fördelningspolitisk träffsäkerhet. Ja, vissa förslag har en alldeles utomordentlig träffsäkerhet. T.ex. momshöjningar har en fantastisk stor träffsäkerhet. Dessa slår ju hårdast mot dem som har låga inkomster. På samma sätt förhåller det sig när det gäller höjda boendekostnader, höga matkostnader och kanske t.o.m. också höga kostnader beträffande kollektivtrafiken. Boendekostnaden är en realitet. Men livskvalitet har faktiskt inte alltid med likformigheten i ett skattesystem att göra — även om man skulle kunna få den uppfattningen. Dessutom talade Kjell Nordström om cirkuskonster, och visst har det varit en viss cirkus kring skattefrågan! Jag för min del tycker nog att det här mest liknar en maskerad. Man vet ju inte alltid riktigt vem det är man talar med eller var andra står i fråga om den här skattereformen. Jag hävdar bestämt att vi i centerpartiet har tagit vårt ansvar. Vi har lagt fram förslag utifrån centerns värderingar som tyder på ansvarsfullhet. Och det är just värderingarna som skiljer partiernas förslag åt.
Fru talman! Det är nog lättare att diskutera med Kjell Nordström än att försöka få information i det aktuella betänkandet om den spårburna trafiken. Jag använder ordet spårburen, eftersom jag tycker att det är litet mera positivt än ordet spårbunden. Beträffande spårburna dieselfordon säger Kjell Nordström att det enligt utskottets mening inte finns tillräckliga skäl för undantag. Men ett sådant uttalande ger inte särskilt mycket information. Man blir litet besviken. Och besvikelse upplever man gång på gång i diskussionerna om olika detaljer i fråga om skattereformen. Det heter ju bara att utskottet inte har samma åsikt. Det kan således vara litet svårt att tränga djupare in i problematiken. Det var i varje fall intressant att notera att Kjell Nordström något diskuterade detta med dieseldrivna fordon. Men hans resonemang var inte helt riktigt. Poängen med dieseldrivna spårburna fordon är ju att friktionen är mycket mindre på spår än på väg. Spårburna fordon kräver därför mindre energi. Men okej, vi kan nog säga att järnvägstrafik eller spårburen trafik som inte är dieseldriven skall undantagas här.
Fru talman! Karl-Gösta Svenson talar om att det behövs en sänkning av skattetrycket. Men om man genomför de stora ofinansierade skattesänkningar som moderaterna efterlyser, innebär det att inflationen i Sverige drivs upp. Dessutom skulle bytesbalansen försämras. Vad gäller koldioxidskatten vill jag framhålla att Erik Åsbrink redde ut den frågan i förmiddags. Beträffande turismen har jag tidigare sagt att vi följer utvecklingen. Vi kommer för övrigt att även följa upp den här reformen och studera effekterna av den. Maggi Mikaelsson talar om vänsterpartiets vilja. Men det är inte fråga om att vilja utan om att kunna. Jag erkänner dock att Lars Bäckström har gjort en gott arbete när det gäller att försöka få ordning på vänsterpartiets skattepolitik. Men den här gången nådde han inte ända fram. Kanske blir det bättre en annan gång. Vidare undrade Maggi Mikaelsson om inte kläder också kunde omfattas av momsen. Men då vill jag säga följande. Man driver ju mycket hårt frågan om att det verkligen är nödvändigt att mat och kläder inte skall vara momsbelagda. Hur kan man då tillåta att kläder skall beläggas med mervärdeskatt? Jag kan inte riktigt begripa det resonemanget. Görel Thurdin talar om vargen och flockledaren. Jag förstår inte vem som är vargen resp. flockledaren. Men 1981 träffade socialdemokraterna i opposition — Görel Thurdin kommer kanske ihåg det — en överenskommelse med folkpartiet och centern. Hård kritik riktades då mot överenskommelsen, som man menade var fördelningspolitiskt orättvis. Bl.a. inom LO har man studerat dessa saker. Man har kommit fram till att omläggningen var fördelningspolitiskt acceptabel. Kanske kommer man fram till en sådan uppfattning också när det gäller den här reformen. Då skulle det vara synd om Görel Thurdin så att säga inte varit med på det loppet. Vidare talar Görel Thurdin om att det har varit cirkus kring skatterna. Men om vi skall tala om cirkus tycker jag att clownen i den cirkusen är centerpartiet. Gösta Lyngå tar upp frågan om den spårbundna trafiken. Jag har studerat denna och kan säga följande. På flera håll i Sverige används italienska motorvagnar. Dessa tar 74 passagerare. De här vagnarna kräver 9—10 liter diesel per mil — att jämföra med landsvägsbussar som tar 60 passagerare och som kräver 3—4 liter diesel per mil. Jag kan alltså inte förstå varför det skulle vara just spårbunden trafik. Sedan tror jag att även Gösta Lyngå kan hålla med om att det lär vara omöjligt att i vårt avlånga land bygga ut den spårbundna trafiken i en sådan omfattning att det går spår till varenda by. En hel del människor lär alltså vara tvungna att åka med landsvägsbuss för att över huvud taget få tillgång till kollektivtrafiken.
Fru talman! Jo, Kjell Nordström, vi finansierar våra skatteförslag fullt ut. Genom att vi inte vill bredda momsen bidrar vi inte till en ökad inflation. Dessutom får alla sänkt skatt med moderaternas förslag. I samband med den hearing som hölls i utskottet hade vi tillfälle att lyssna på allmännyttans företrädare. Hyresgästbasen Lars Anderstig var ju med. Han talade om att månadshyran för en trerumslägenhet i allmännyttan kommer att stiga med ungefär 1 000 kr. i mars 1991 — detta jämfört med december 1989. Han uttalade också att det var medlemmarnas mening att de själva skall kunna betala hyran. De vill att det skall finnas möjligheter att leva på sin lön. Men Kjell Nordströms recept i fråga efter fråga är att det skall vara ökad rundgång, högre skatter och mera bidrag. Det är alltså Kjell Nordströms recept när det gäller hyresgästerna — som alltså får hyran höjd med 1 000 kr. i månaden — när det gäller turistnäringen i Norrland, på Gotland eller annorstädes i Sverige och när det gäller fjärrvärmen. På område efter område införs nya bidrag bara därför att skatterna stiger. Skattereformen skulle ju i stället resultera i ett sänkt skattetryck för alla människor i vårt land. Sänkningen av skattetrycket borde inledas med att vi anpassar vår momsnivå mot EG, så att vi sänker nivån samtidigt som vi gör en basbreddning. Därmed kan vi vara med och konkurrera när gränserna till Europa öppnas, och kapital, varor, tjänster och individer kan förflytta sig utan några hinder. Kan jag tolka Kjell Nordströms uttalande om moms på finansiella tjänster så att ni nu har slopat tankegångarna på att belägga räntor och hemförsäk Prot. 1989/90:140 ringar med moms? 13 juni 1990 Jag vill också ha en komplettering när det gäller att reducera de negativa effekterna för idrotten. Det har byggts hallar för tennis, bowling och squash, 2 ormerad in på privat initiativ och i samråd med idrottsorganisationer, och det blir nu irekt beskattning m.m. momsplikt på spelhyrorna där. Kan man få konkurrensneutralitet även där, så att idrottsverksamheten slipper sådana effekter?

Fru talman! Lill-Babs sjunger en sång som heter Alla borde ta på sig en röd näsa och bli en clown. Vad hon menar är att man måste ta den rollen för att bli tillräckligt ödmjuk gentemot sina medmänniskor och för att kunna fatta det här med humanistiska värderingar och livskvalitet. Jag måste säga att jag tog det som Kjell Nordström sade alldeles nyss som en komplimang. 1981 års reform var fördelningspolitiskt väldigt bra, sade Kjell Nordström. Ja, den var bra från början och hade kunnat bli ett fantastiskt bra instrument i den ekonomiska politiken. Men ni stod ju inte fast vid överenskommelsen. Ni hann inte mer än komma i egen regeringsställning igen förrän ni bröt överenskommelsen och därmed åstadkom de ökade klyftorna, som har växt under hela 80-talet. Tala om orättfärdig fördelningspolitik, om man ser till den utveckling som har pågått medan ni har suttit i regeringsställning! Det beror på att ni har brutit mot överenskommelsen om den skattereformen. Den här fördelningspolitiska utredningen kan inte ha tagit hänsyn till de förmögenhetsomflyttningar och de samhällsekonomiska konsekvenser som har blivit följden av socialdemokraternas svek. Jag vill återigen lyfta fram det exempel som har använts för att slå i huvudet på dem som har varit tveksamma till reformen. Det är ett exempel som beskriver en familj som egentligen inte existerar i verkligheten — om det inte handlar om människor som har ärvt stora förmögenheter. Det gäller alltså familjen från Lidingö, som tjänar 330 000 kr. tillsammans, har nästan 300 000 kr. i skuldränta och dessutom har utdelning av aktier på 400 000 kr. Man visar att den familjen går med minus med endast 10 000 kr. om året. När bankexperter anför att detta är ett exempel på orimliga typfall som tas fram, kan jag förstå att det existerar flera sådana exempel och villfarelser, som används för att få många, även inom de socialdemokratiska och folkpartistiska leden, att ställa upp för den föreslagna skattereformen.
Fru talman! Kjell Nordström säger att Lars Bäckström inte nådde ända fram med vänsterpartiets skattepolitik, och han beklagar det. Jag tolkar det som ett halvt erkännande från Kjell Nordström av att det skatteförslag som vi har lagt fram inte är så dåligt som alternativ om utskottsmajoritetens förslag skulle avslås Det kanske beror på att Kjell Nordström har sett att vi har klarat fördelningspolitiken i vårt förslag och att vi har gjort det både enklare och rättvisare. När det gäller momsen skall det bli intressant att se vad socialdemokra erna gör så småningom. Jag är alldeles säker på att det, med den takt som Z3G-harmoniseringen fortgår, bara är en tidsfråga innan det kommer förslag 135 om t.ex. differentierad moms, där även maten kommer med. Det gläder mig, och jag ser fram emot det. Jag skulle vilja följa upp frågan om det dyra boendet. Kjell Nordström kan väl inte vara nöjd med att det kommer att kosta 5 000 kr. i månaden och mer därtill att hyra en nyproducerad trea. Vem har råd med det? Det här kommer också att få konsekvenser för produktionen av bostäder, framför allt på landsbygden och i Norrland — med eller utan moms på kläder. I storstadsområdena är det ett sådant tryck att bostadsbyggandet kommer att fortsätta, men vad händer på landsbygden och i glesbygdsområdena? Vad tänker ni göra åt det? Jag funderade på om det skulle vara bra med moms på kläder, men jag tycker inte det. Kläder kan man ärva eller i värsta fall låna om man har dåligt med pengar. Det är inte så enkelt med maten.
Fru talman! Låt mig återvända till frågan om den spårburna trafiken. Poängen är att man vill gynna ett visst, mer miljövänligt trafikslag i konkurrensen, och därmed kan avses järnvägstrafik på sträckor upp till några hundra kilometer, jämfört med flyg. Där skulle en momsnedsättning komma i fråga. Om man sedan vill gynna regional busstrafik jämfört med privatbilism är det också alldeles utmärkt. Vi har inte gjort den reservationen, därför att vi är noga när det gäller vad olika reformer verkligen kostar. Ni får också vara noga. Det viktigaste är att man profilerar sig till förmån för järnväg jämfört med t.ex. flyg. Det är det som det gäller.

Fru talman! I min förra replik sade jag, Karl-Gösta Svenson, att om man inte finansierar skattereformen fullt ut kommer det att driva upp inflationen och medföra problem med underskott i bytesbalansen. Det finns problem i dag, och detta skulle spä på problemen ytterligare. Jag tror att Karl-Gösta Svenson inser att det skulle bli sådana effekter. Sedan tog Karl-Gösta Svenson upp frågan om finansiella tjänster och gjorde den tolkningen att frågan utreds. Till Maggi Mikaelsson vill jag säga att vpk har rört sig i rätt riktning men inte nått ända fram. Om det får gå några varv till kanske man även får ordning på sin skattepolitik. Låt mig så komma tillbaka till jämförelsen med kläder vad gäller momsen. Man kan både ärva och låna kläder, och man kan också få ärva och låna bostäder. Det finns alltså en viss likhet, så jag räknar med att det nästa gång kommer förslag från vänsterpartiet om att även kläder skall undantas från mervärdeskatt. När jag satte mig ner tidigare var jag litet rädd och undrade om Görel Thurdin hade blivit arg. Ibland vill man bita sig i tungan. Men hon tog det som en komplimang att bli utsedd till dagens clown, och då skall jag inte säga mer om det. Görel Thurdin har en packe med overheadbilder och har visat en av dem i dag. Det är synd att hon inte har refererat en del av de andra bilderna, som visar hur skattereformen kommer att slå för metallarbetare i Norrbotten. Det är inte ett så tokigt utfall. Det hade varit intressant att få reda på detta. Apropå moms på maten vill jag vända mig till Görel Thurdin och en del andra. Utskottet hade för ett år sedan möjlighet att vara i London. Vi träffade ekonomer från London School of Economy. Vi ställde frågan varför man inte har moms på mat i England. Då sade en av ekonomerna att det beror på att Margaret Thatcher inte vill ha moms på mat, för då skulle hon kunna få in mycket pengar, som skulle kunna användas till fördelningspolitik. Det stämmer inte alls överens med den politik man vill bedriva där. De här fristående ekonomerna sade att det skulle vara värt att införa moms på mat och använda de pengarna på samma sätt som vi gör i Sverige. Det var roligt att höra att man även utomlands funderar i samma banor som vi gör här. Avslutningsvis, eftersom mina meddebattörer inte har några repliker kvar, vill jag passa på att önska dem en trevlig sommar. De flesta av oss ses i Bryssel om någon vecka.

Fru talman! Skattereformen har nu debatterats i mer än nio timmar. Det är den faktiskt värd, även om det kan vara tröttsamt för en del att lyssna. Få torde förneka att dagens skattebeslut kommer att ge oss ett bättre skattesystem än det ruttna vi har haft. Få torde heller förneka att skattereformen är den bästa som kunde uppnås med dagens parlamentariska läge. Jag vill gå längre än så och påstå att skattereformen i sin helhet — även utan sådana jämförande kvalifikationer — är mycket bra. Folkpartiet är stolt över att kunna medverka till att den genomförs. Debatten hittills har handlat mycket om kronor och ören. Vem tjänar flest kronor, finns det några som förlorar och i så fall hur många kronor? Den debatten är viktig, men det kan aldrig vara ett huvudskäl att varje människa och företag skall betala exakt lika många kronor i skatt före som efter en stor skattereform. Vissa skall förlora — de som utnyttjat dagens system för skatteplanering och avdragsjakt. Vissa skall vinna — de som arbetar och sparar mer än andra. Många, både enskilda och företag, kommer att finna att det lönar sig att ändra sitt beteende när de nya skattereglerna har trätt i kraft. Det är detta som är huvudsyftet med hela reformen. Resultatet av ett sådant nytt beteende är de berömda dynamiska effekterna. Alla partier, fru talman, kan antas grunda sina ståndpunkter på värderingar. I alla händelser gäller detta folkpartiet. Vi har mycket bestämda ideologiska motiv och grundläggande värderingar, som präglar vår uppfattning om skattesystemet och som har styrt vårt arbete med skattereformen; arbetet med mervärdeskatten, inkomstskatten och företagsskatten. Jag tycker att det är viktigt att få dessa värderingar klarlagda. Folkpartiets uppfattning grundas på en stark tilltro till frihet och till individens förmåga samt på en väl utvecklad känsla av rättvisa, socialt ansvar och solidaritet gentemot alla som behöver samhällets stöd. Socialliberalismen står på båda dessa ben. Det första benet — friheten och tilltron till individen — innebär att skapa möjligheter. Skattereformen öppnar stora möjligheter att bestämma mer själv. Det andra benet — rättvisan och tryggheten för alla — kräver en ansvarsfull finansiering och tillräckliga skatteinkomster för att betala viktiga offentliga utgifter. Dessa båda principer gäller alltså både mervärdeskatter och andra delar av reformen. Jag vill något kommentera båda dessa inslag. Ansvarsfull finansiering låter inte särskilt roligt, och det är också finansieringen, inte minst momsen, som har väckt störst kritik. Kritiken gäller dels hur mycket av skattesänkningen som skall finansieras, dels på vilket sätt finansieringen skall ske. Min uppfattning är att allt som faller bort i skatteintäkter genom sänkningen av inkomstskatten måste finansieras. Observera uttrycket ”allt som faller bort”. Det betyder att en del dynamiska effekter måste räknas in, för de innebär att skattepengar kommer tillbaka automatiskt. Den bredare momsen bidrar med ungefär 15 miljarder kronor till denna finansiering. Finansieringen sker inte därför att folkpartiet är illasinnat eller njuter av att lägga fram förslag som vissa ogillar. Skälet är naturligtvis att om finansiering inte skedde fullt ut, skulle effekterna bli starkt negativa. Det är för att undvika en sådan värre obalans i ekonomin, med än större prisoch ränteökningar, än större underskott i utlandsbetalningarna och för att undvika kraftigt stigande arbetslöshet, som finansieringen är viktig. Man måste faktiskt se litet längre än näsan räcker om man skall göra anspråk på att kunna genomföra sina förslag. I opposition, om förslagen ändå inte är avsedda att genomföras, är det många som tillåter sig att vara mindre ansvarsfulla, ofta ger de rent av opportunistiska överbud, dvs. i fråga om finansiering blir det grova underbud. Jag tror inte, fru talman, att moderaterna skulle tillåta sig att genomföra en finansiering som saknar 15-20 miljarder kronor eller mer om de, jag säger om, faktiskt vore i den ställningen att deras förslag skulle genomföras. Deras förslag är gångbart i debatten bara därför att det inte skall genomföras. Detsamma gäller faktiskt centerpartiet. Enligt centerpartiet får finansieringen inte drabba nödvändig konsumtion som mat och boende. Vi har just hört detta av Görel Thurdin. Men om bara onödig konsumtion skall belastas, behöver ju ingen betala. Då blir det ingen finansiering, och då blir det ingen reform. Nå, om nu allt skall finansieras, varför skall det ske med andra skattehöjningar, varför inte med besparingar i stället? Då skulle man samtidigt få en större sänkning av skattetrycket, vilket det är fler än jag som önskar. Frågan har formulerats på många sätt. När skall skattetrycket kunna sänkas väsentligt om inte just i samband med att hela skattesystemet görs om? Jag menar faktiskt att det är just när hela skattesystemet görs om som det är allra svårast att kraftigt sänka det totala skattetrycket. Låt mig förklara varför. Den viktigaste strukturförändringen i skattereformen är sänkningen av de katastrofalt höga marginalskatterna. Jag skall inte uppehålla mig vid vilken skada de har gjort, det har Kjell Johansson sagt, men den är betydande. Var och en inser att när de högsta inkomstskatterna sänks blir skattesänkningen på kort sikt störst för dem som har de högsta inkomsterna. Detta skapar en fördelningspolitisk diskussion: Är det rättvist att sänka skatten mest för de rika? Man kan hävda, vilket jag har gjort många gånger, att på sikt kommer alla att tjäna på en sådan reform, och allra mest de som i dag har låga löner. Men det vore dumt att förneka att detta är svårt att förklara och därför svårt att genomföra. Det blir lättare om man kan visa att skattesänkningarna och finansieringen har samma fördelningspolitiska profil. Så blir det med dagens reform. Skattesänkningen i sig ger mest åt de rika, men finansieringen med andra skattehöjningar belastar också de rika mest. Däremot finns det oerhört få — om ens några offentliga utgifter som till största delen tillfaller höginkomsttagarna. Att på bred front finansiera sänkta marginalskatter med besparingar i offentliga utgifter skulle därför ge ett kortsiktigt fördelningspolitiskt utfall som många med rätta skulle ogilla. Detta samband finns utförligt belyst, bl.a. i en artikel i Ekonomisk Debatt. Jag rekommenderar den till läsning för alla som i dag hävdat motsatsen. Där visas nämligen att marginalskattesänkningen isolerat leder till att de fördelningspolitiska skillnaderna ökar något, men när finansieringen inkl. den breddade momsen och de kompletterande höjningarna av barnbidrag, bostadsbidrag, pensionstillskott m.m. läggs till blir det fördelningspolitiska utfallet helt neutralt, dvs. detsamma som i dag; faktiskt t.o.m. litet bättre men det är så litet att man inte bör göra något nummer av det. Därför är just utformningen av finansieringen en viktig del av skattereformen, som starkt bidrar till att göra den rättvis, både på kort och på lång sikt. Att sänka skattetrycket blir då nästa viktiga skattepolitiska reform. Det kräver, som jag sagt, minskade offentliga utgifter. Det är viktigt att den fördelningspolitiska profilen beaktas även då. När utgifterna sänks, t.ex. genom att olika transfereringar sänks, påverkar det alla ungefär lika mycket. Skattesänkningen bör då också påverka alla ungefär lika mycket. Det sker bäst genom sänkt moms. Självfallet är en sådan operation mycket lättare att genomföra när de värsta oformligheterna i dagens skattesystem har tagits bor: och när vi har skapat en ny och bättre struktur, dvs. när vi har fattat det beslut som vi fattar om någon timme. Därför är dagens skattereform en nödvändig förutsättning för att kunna gå vidare med nästa steg, en sänkning av det totala skattetrycket. Den som hävdar något annat har dålig känsla för de sociala konsekvenserna av olika politiska beslut. Den breddade momsen är, fru talman, en viktig del av finansieringen. Den tar in ca 15 miljarder kronor. Jag har redan konstaterat att dessa pengar behövs, men förändringarna i momssystemet är faktiskt viktigare än så. Den stora förändringen är att basen breddas för uttag av moms. All konsumtion beskattas i princip — däremot inte sparande. Att en del av skattesänkningen finansieras med ökad moms ger alltså en ytterligare stimulans att spara i stället för att konsumera. Den breddade momsen har kritiserats för att den höjer prisnivån. Det är sant. Detta är en oundviklig effekt av en övergång från direkt inkomstskatt till indirekt konsumtionsskatt. Sänkningen av inkomstskatten syns nämligen inte i konsumentprisindex, men det gör höjningen av den indirekta skatten. Detta är inte någon höjning av inflationen utan en engångsförändring i in dex, i beräkningen av nivån. Den underliggande inflationen — den som är av stor betydelse för ekonomins utveckling — kan i stället väntas sjunka som en följd av en bättre fungerande lönebildning. Jag tror att vi alla som sitter här i kammaren har kritiserat dagens höga marginalskatter för att de är inflationsdrivande, och att sänka dem kommer därför att innebära en dämpning av prisökningarna. Detta är av mycket stort värde. Den andra huvudpoängen i momsförändringen är att momsen blir enhetlig. I princip får alla varor och tjänster samma mervärdeskatt. Detta innebär att vi politiker överlåter åt enskilda människor att som självständiga konsumenter avgöra på vilka varor och tjänster de vill spendera sina surt förvärvade slantar — inga statliga pekpinnar i form av lägre moms på en del och högre moms på annat. En sådan differentiering av momsen skulle fungera som en indirekt statlig subvention av viss konsumtion och straffbeskattning av annan. Folkpartiet anser att detta skall enskilda människor få bestämma själva. Och vi anser att de kan bestämma detta själva — de behöver inte förmanas och påverkas av riksdag och regering. Om man vill subventionera vissa hushåll är det bättre att ge dem pengar i handen, t.ex. genom höjda barnbidrag eller vårdnadsbidrag, än att ge dem vissa bestämda produkter. Jag är övertygad om att alla, även barnfamiljer, är fullt kapabla att själva bestämma hur mycket pengar de vill lägga på t.ex. mat, bara de har pengar nog. Därför är barnbidraget väsentligt bättre än lägre matmoms eller mjölksubventioner. Flera partier har opponerat sig mot moms på energi. De vill i stället ha mer punktskatter. Det påstås ge både bättre miljö och mindre belastning på hushållen. Så är det emellertid inte. Miljöstyrningen sker bäst genom miljöavgifter med utgångspunkt i de olika energislagens negativa effekter på miljön. Därefter bör moms läggas på rätt över för att allmänt dämpa förbrukningen av energi och uppmuntra till energisparande. Momsen har en stor fördel framför punktskatter: Den är avdragsgill vid export. Momsen försämrar inte konkurrensläget för svenska företag. De har svårt redan i dag att konkurrera på världsmarknaden — de tappar faktiskt marknadsandelar varje år — och att lägga ytterligare sten på bördan genom centerns, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag vore att försämra för svenskt näringsliv. Resultatet skulle bli mindre exportförsäljning, mindre produktion och ökad arbetslöshet. Detta skulle särskilt drabba företagen i Norrland och således vara fördelningspolitiskt negativt av två skäl. Dels skulle det skapa arbetslöshet, dels skulle det skapa negativa regionalpolitiska effekter. Fru talman! Det finns de som undrar hur miljöavgifter kan användas som finansiering av en skattesänkning. Miljöavgifterna syftar ju inte till att ge intäkter utan till att påverka beteenden, så att det inte blir några intäkter. Denna kritik kan riktas mot svavelavgiften, men effekten där motverkas av att andra finansieringsposter i stället ökar över tiden. Koldioxidavgiften däremot kommer inte att — kan inte — leda till att koldioxidutsläppen försvinner. Det är med nuvarande teknik omöjligt. Däremot kan avgiften förhoppningsvis leda till att utsläppen inte ökar så mycket som de annars skulle ha gjort. Poängen är att intäkterna från koldioxidavgiften kommer att bestå under mycket lång tid, och då bör de också motverkas av andra skattesänkningar. Annars skulle nämligen det totala skatteoch avgiftsuttaget öka, vilket folk Prot. 1989/90:140 partiet inte kan acceptera. 13 juni 1990 Även om skattereformens finansiering, fru talman, med breddad moms och annat, har många goda skäl som talar för sig tror jag inte att det är denna del som kommer att ha störst ekonomisk betydelse. Det är i stället de stora sänkningarna av marginalskatterna, det automatiska inflationsskyddet och den reformerade kapitalbeskattningen. Jag nämnde tidigare att den ideologiska grunden för dessa förändringar för folkpartiet är att skapa möjligheter. Skattereformen kommer att medföra starkt ökade möjligheter för enskilda människor att bestämma själva. När mer blir kvar efter skatt får var och en av oss bestämma själv över en större del av vår inkomst. Det ökar individens möjligheter, och det ökar frigörelsen från politiska och andra beslut. När den högsta marginalskatten sänks till 50 70 uppnås målet ”hälften kvar”. Hälften är en mer robust siffra än varje annan mellan 0 och 100 . Jag anser att hälften kvar är en rättvis gräns — högst hälften till det offentliga, åtminstone hälften kvar till en själv. Med kraftigt sänkt marginalskatt ökar också möjligheterna att påverka sin ekonomi genom egna beslut. Den som vill förbättra hushållets ekonomi kommer att kunna göra det genom eget arbete. Den som vill förkovra sig genom mer utbildning kommer att kunna göra det och få lön för mödan — även efter skatt. Den som vill spara, t.ex. inför ålderdomen, kommer att kunna göra det — så att det lönar sig. Den som vill ta risker i eget företagande kommer att kunna göra det i förvissning om att om det lyckas får man behålla en rimlig del själv. Det automatiska inflationsskyddet innebär att den som vill planera sin egen ekonomi kommer att kunna göra det, i säker förvissning om att prisoch löneökningar inte leder till smyghöjningar av skatten. Skattereformen öppnar sådana möjligheter och fler därtill. Möjligheterna kan utnyttjas av den som så önskar. Men de behöver inte utnyttjas om man inte vill — ingen tvingas arbeta mer, spara mer eller utbilda sig mer. Men den som väljer att utnyttja de möjligheter som skattereformen skapar får ett rikare liv. Slutligen, fru talman, vill jag ta upp en fråga som har en litet annan dimension än de tidigare. Det handlar om skattesystemets legitimitet. Jag tror aldrig att någon kommer att älska att betala skatt, men det är viktigt att varje skattebetalare upplever att alla andra också betalar sin del. Systemet måste upplevas som någorlunda rättvist. Så kommer det att bli i och med denna reform, detta i motsats till dagens system, där jag tror att den förhärskande känslan är att ”alla andra” smiter undan genom avdrag och skatteplanering så att bara ”jag” betalar enligt reglerna. En sådan känsla är farlig. Den är särskilt farlig för oss socialliberaler. Vi kräver nämligen av människor att de skall betala ganska mycket i skatt för att möjliggöra viktiga offentliga utgifter — barnomsorg, utbildning, äldreomsorg, sjukvård, miljöinsatser och insatser för det glömda Sverige. När man måste betala ganska mycket i skatt är det särskilt viktigt att skattesystemet upplevs som rättvist. Dagens skattereform innebär ett stort steg mot ökad rättvisa. Fru talman! Som flera talare redan påpekat, har skattereformen mycket 141 stora likheter med folkpartiets skattepolitiska förslag, signerat Bengt Westerberg. Det är därför vi med glädje och stolthet medverkar till dess genomförande. Men skattereformen skulle inte ha varit möjlig utan ett omfattande opinionsarbete, troligen mycket slitsamt opinionsarbete, från Kjell-Olof Feldt. För detta är han värd en mycket stor bukett blåklint. Jag vet att Erik Åsbrink inte tar illa upp — han kommer ändå att gå till historien som den som undertecknat propositionen — om jag på detta sätt särskilt vill framhålla den förre finansministerns stora och på många sätt helt avgörande insatser. Fru talman! Även om alla kanske ännu inte är helt övertygade om skattereformens välsignelser, anser jag att regeringen och riksdagens socialdemokratiska ledamöter gör en betydelsefull insats för Sverige i och med skattereformen. För detta är de värda all heder.

Fru talman! Efter Anne Wibbles välsignelse fattades det bara ett amen, för att vi skulle ha förstått hur enormt fint alltihop var. Jag trodde att vi debatterade skatteutskottets betänkande 31. Fördelningspolitik, skatteskalor, grundavdrag och allt detta har vi diskuterat i samband med betänkande 30, och vi har gjort det med finansministern, Kjell Johansson m.fl. Det är faktiskt litet av en maskerad. Man vet inte vem som företräder vad. Anne Wibble visar litet grand värderingarna som ligger till grund för reformen, när hon säger: Den som väljer att utnyttja systemets möjligheter får ett rikare liv. Ja, det var väl tacksamt för honom, men den som inte har något val får alltså vara tacksam över höjda konsumentpriser, bidrag eventuellt och de andras möjligheter. Det är i sanning värderingar som jag inte står bakom, det får jag säga. Sedan tar Anne Wibble fram de studerandes möjligheter. Ja, de som studerar får än svårare att betala tillbaka sina studieskulder, som de har nog bedrövelse av i dag. De får nu med visshet behålla dem fram till det att de blir pensionerade. Även om ni inte tycker om differentierad moms, måste ni ibland differentiera era diskussioner kring den här skattereformen. Anne Wibble tog också upp frågan om företagen i Norrland som skulle drabbas så förfärligt om andras förslag genomfördes. I Dagens Industri i dag fick vi veta att Sverige helt plötsligt har de lägsta energipriserna, därför att andra länder måste höja dem för att få ordning på sin miljö. Vi här har tydligen helt fått ordning på vår miljö, för vi sänker energipriserna för företagen. Det är ju en klar målsättning, och det är lätt att förstå hur det kommer att gå med kärnkraftsavvecklingen, om Anne Wibble skall vara med och bestämma. Vi i centerpartiet har försökt visa på att en sådan här reform, även om det handlar om oerhört mycket siffror, måste vila på humana värderingar. I slutskedet är det ändå människor det gäller, och de har inte alltid en likartad livssituation.
Fru talman! Det är inte så, Anne Wibble, att moderata samlingspartiet underfinansierar med 15-20 miljarder. Vi har i vår finansiering en dynamisk effekt på 6 miljarder. Det här beloppet har diskuterats både i går och i dag — i går diskuterade Anne Wibble med Lars Tobisson, och i dag har Bo Lundgren haft en diskussion med Kjell Johansson. Basbreddningen av mervärdeskatten höjer prisnivån med 6,5 96, och den späds nu på ytterligare med skattesatshöjningen på momsen upp till 25 90. Sedan har Anne Wibble tydligen samma uppfattning som jag när det gäller koldioxidskatt och svavelavgift, men folkpartiet lever inte upp till intentionerna bakom svavelavgiften, för den blir ju en skatt. Den går in i finansieringen av skattereformen i stället för att användas för miljöförbättrande åtgärder. Bengt Westerberg sade i sitt inledningsanförande i går att han tycker att naturvården får för litet pengar. Här finns nu en specifik möjlighet att använda styrande miljöavgifter på ett sådant sätt att förstöraren också skall reparera skadan genom att betala. Det behöver göras stora kalkningsinsatser i landet, och det finns för dåliga resurser på länsstyrelserna. Här är då i inledningsskedet 500 miljoner att fördela omgående för att dels kalka sjöar, dels kalka skog. Det är stora resurser som behövs för detta. Enbart för skogsmarken är behovet 3 miljarder. Kan jag då få ett svar från Anne Wibble när det gäller folkpartiets ställningstagande, om ni kan ge klart besked i dag att ni inte är med om att införa moms på finansiella tjänster, som inte är EG-konformt. John-Allan Månsson i Köja fick ett dåligt svar av Bengt Westerberg i TV, och han får inget svar i dag på frågan hur han skall klara sin framtid. Slutligen vill jag ställa en fråga som gäller den privata barnomsorg som vi förhoppningsvis skall få litet mer av och som folkpartiet stöder: Varför skall man alltid gå via den offentliga sektorn för att bedriva en sådan omsorg, enligt det förslag som ligger nu?
Fru talman! Det var väldigt vackra ord om stöd för miljövänlig energiomvandling, och det stämmer med folkpartisternas motionerande i frågan. Vad det inte stämmer med är praktiken i skattereformen, speciellt när det gäller elskattesituationen för vindkraftverk. Jag bad Anne Wibble tidigare om en förklaring, och jag upprepar min fråga: I näringsutskottet var det faktiskt majoritet för att befria vindkraftverk från elskatteplikten. Det har blivit en omsvängning någonstans, och jag tror att Anne Wibble som folkpartist har nyckeln till gåtan. Kan vi få en förklaring?
Fru talman! Jag skall börja med att svara Gösta Lyngå direkt. Frågan om de små vindkraftverken kommer med stor säkerhet upp till behandling i sam band med höstens energipolitiska beslut, men för dagen står vi fast vid det beslut som har fattats i skatteutskottet. Jag blev litet förvånad över att Görel Thurdin reagerade mot att föra en fördelningspolitisk diskussion i samband med behandlingen av momsbetänkandet. Jag trodde att fördelningspolitik var ett viktigt skäl för centerns åsikter om matmoms. Jag inser nu att det inte alls handlar om fördelningspolitik, och då är det hela lättare att förstå. Jag kan också försäkra Görel Thurdin att om folkpartiet har någon inverkan på energipolitiken blir det ingen förtida avveckling av kärnkraften. Det är alldeles rätt. Jag har lagt ner en viss möda på att försöka förstå centerpartiets principer om mervärdeskatt och annat utan att jag har lyckats uppfatta någon princip i detta. Den enda princip som man möjligen kan hitta är att ni vill styra och ställa på politisk nivå. Är det denna värdering som ligger till grund för centerpartiets uppfattning om skatter och liknande? Jag undrar om Görel Thurdin vill svara på den frågan. Skall vi politiker bestämma att det skall vara lägre skatt på det ena, med en mängd undantag, och högre skatt på det andra med flera extra punktskatter och andra ting, eftersom vi politiker anser att våra värderingar skall vara avgörande för hur människor spenderar sin inkomst? Valfriheten skulle därmed gå förlorad, vilket jag beklagar. Fru talman! Detta är också delvis ett svar till Karl-Gösta Svenson. Även moderaterna har i sina reservationer föreslagit en betydande mängd undantag från den generella mervärdeskatten. Detta betyder att man vill ha särregler och att det inte blir — något som Karl-Gösta Svenson nämnde i sitt anförande — konkurrensneutralitet för olika branscher och verksamheter. Man kan inte både ha en mängd undantag och konkurrensneutralitet. Moderaterna måste åtminstone bestämma sig för det ena. Jag vill gärna fråga Karl-Gösta Svenson: Vore det inte bättre att bestämma er för konkurrensneutralitet, vilket ändå är en angelägen och viktigt princip, som grund för skattesystemet?
Fru talman! Jag tror visst att frågan om vindkraften kommer upp igen. Men det gäller inte detta. Det är fråga om vilket beslut som kommer att fattas. Nu skall vi gå till beslut, och tydligen skall vi besluta att små vindkraftverk skall skattebeläggas. Det är en klen tröst att vi skall diskutera frågan igen. Vad hindrar att riksdagen i framtiden fattar lika okloka beslut varje gång frågan diskuteras? Jag är inte nöjd med detta meddelande.
Fru talman! Jag är visst villig att diskutera fördelningspolitik. Men nu skall vi diskutera skatteutskottets betänkande 31 som behandlar moms. Jag hörde inte Anne Wibble nämna mervärdeskatten förrän alldeles mot slutet av sitt anförande. Det har förts en omfattande diskussion om hela skattereformen i samband med behandlingen av föregående betänkande. Fördelningspolitiken är egentligen det väsentligaste för att skattereformen skall fungera. Om ert förslag till skattereform och finansiering går igenom, kommer ni att höja kostnadsnivån i detta land. Inflationen kommer att öka med 3 96, åtminstone i ingångsskedet under åren 1990 och 1991, och ingen vet om den permanentas på den nivån.

När det gäller frågan om vem som vill ha sänkt moms på mat, vill svenska folket, såvitt jag förstår, ha sänkt moms på mat. Jag upprepar detta för Anne Wibble, trots att hon ändå har suttit här i kammaren hela debatten. Tydligen handlar det inte om att genomföra någonting som människor egentligen vill ha, utan här handlar det om prestige och speciella regler som skall gälla oavsett vilka förutsättningar de människor har som blir utsatta för skattereformen. Vi i centerpartiet har därför lagt fram ett förslag om att begränsa kostnadsökningarna och begränsa momsfinansieringen, och framför allt vill vi begränsa momsfinansieringen när det gäller mat, boende, kollektivtrafik osv. När det gäller miljön vill vi i centerpartiet använda punktskatter för att kunna styra utvecklingen. Jag fick inget svar av Anne Wibble på frågan om energipriserna. Varför skall vi nu sänka energipriserna för företagen, lyfta över kostnaden på hushållen och sedan se till att de får bidrag för att klara av effekten av skattereformen när vi ännu inte har lyckats lösa miljöproblemen här i Sverige?
Fru talman! Vi moderater vill genomföra en skattereform som innebär ett sänkt skattetryck. Vi vill därför inte bredda basen för momsuttaget på ett sådant sätt att vi höjer nivån. Vi är beredda på och medvetna om, att ett närmande till EG kräver en breddad bas av ungefär den storleksordning som vi har föreslagit. Vi vill inte genomföra något som innebär en kostnadsökning för människor, utan vi vill sänka nivån på momsen, så att vi närmar oss och kan konkurrera med länderna i EG. Vi skall ha konkurrensneutralitet i förhållande till den verksamhet som bedrivs inom EG. När Sverige får ett närmande till EG skall det i fortsättningen inte finnas några gränskontroller. Detta ställer krav på att vi även närmar oss skattenivåerna inom EG. Det kan man göra genom att i samband med att man breddar basen sänker den generella nivån på skattesatsen. Då får man inte de kostnadsdrivande negativa effekter som skulle innebära en ökning av priserna med 6,5 96, vilket skulle bli fallet med de indirekta skatter som föreslås i den reform som nu ligger på riksdagens bord. Om nivån skulle rasa upp till 25 96 när snittnivån i EG-länderna för närvarande ligger på 17-18 96 skulle vi få oerhörda svårigheter när gränserna försvinner vid ett närmande till EG. Vi måste i Sverige kunna konkurrera på lika villkor. Det ställer krav på en sänkning av mervärdeskatten. Då sänks mervärdeskatten på mat, mervärdeskatten på kläder och hela nivån sänks. Det är klart bättre än att få de negativa effekter som skatteförslaget kommer att innebära. Den reform som folkpartiet nu står bakom oroar en mängd småföretagare som lever av turism. Hur skall de möta framtida volymminskningar som beror på den momshöjning som ni bidrar till?
Fru talman! Jag uttryckte mig kanske otydligt, Gösta Lyngå. Frågan om de små vindkraftverken är ingen skattepolitisk fråga. Den ingår inte i skattereformen. Vindkraftverken har en energipolitisk betydelse, och kommer därför att tas upp i det sammanhanget. Görel Thurdin, som har räknat med så många dynamiska effekter, borde ha en särskilt stark känsla för att skatter och dylika ting påverkar och förändrar olika beteenden i samhället. Den händelse som skulle utlösas om skattereformen stjälptes och den skattepolitik som Görel Thurdin företräder gick igenom i den här kammaren skulle innebära en katastrof för Sveriges ekonomi. Jag gissar att det skulle bli en räntehöjning med många, många procentenheter. Det är nog ett oomtvistat faktum att de företeelser i svensk ekonomisk politik som bäst skyddar den svenska kostnadsnivån, och som är den bästa garantin för en god näringslivsutveckling i Sverige, är just den skattereform som vi behandlar i dag och det vi diskuterade i går, nämligen de stabiliseringspolitiska insatserna. Detta kommer att innebära en betydligt bättre ekonomisk utveckling än vad som blir fallet om Görel Thurdins skattereform går igenom. Görel Thurdin borde vara medveten om att effekten av olika åtgärder ibland är litet mer än summan av de olika inslagen. Det är nämligen innebörden av dynamiska effekter vilka Görel Thurdin har en ganska betydande mängd av. Jag vill ställa en liten fråga. Har Görel Thurdin frågat människor om de hellre vill ha sänkt matmoms än barnbidrag? Jag förstår att det är populärt med olika sänkningar, men man kan faktiskt inte bete sig på det viset, Görel Thurdin. Man kan inte bara fråga efter vad som är populärt. Man måste ha några värderingar som grund för sina beslut. Karl-Gösta Svenson upprepade det som många moderater har sagt och som jag har en viss förståelse för, nämligen att det är angeläget att sänka skattetrycket. Jag lade ned en viss möda i mitt anförande på att förklara varför skattetrycket blir så mycket lättare efter det att vi har fattat dagens beslut och infört ett skattesystem som har en bra och rättvis struktur. Karl-Gösta Svenson borde ha lärt av de gångna årens skattedebatter att det är praktiskt taget omöjligt att diskutera en sänkning av de högsta marginalskatterna och koppla denna sänkning till en finansiering med minskade bidrag till kommuner och landsting. Vi har alla varit utsatta för en sådan debattsituation och den är ohållbar. Jag tycker att vi borde ta lärdom av detta. Det är förmodligen så att många människors reaktion är negativ. Men då får vi se till att genomföra en sänkning av skattetrycket i två steg, eftersom det är så viktigt. Först skaffar vi oss en bättre struktur genom att sänka marginalskatterna och också ha en finansiering som har samma fördelningsprofil. Därefter tar vi nästa steg och sparar utgifter med samma profil som mervärdeskattesänkningen.

Fru talman! Det är trevligt att se att allt fler av ledamöterna anländer till kammaren, men jag förstår samtidigt att gränsen för den här debatten börjar bli nådd. Jag skall därför försöka att korta ner mitt anförande. Jag vill ta upp några frågor kring den breddade momsbasen och införandet av moms på servicetjänster. När man ser på effekterna och försöker bedöma vad som kommer att hända på t.ex. turistnäringens område med en ökad moms på hotelloch restaurangtjänster, kan jag förstå den oro som näringen hyser. Vi i centern har under ett antal år motionerat om ökade insatser för marknadsföring av turismen. Det gällde att få hit fler besökare från utlandet. Det är viktigt för näringens utveckling, men också för att få in valuta till vårt land. Den proposition som regeringen lade fram gick ut på att man skulle göra någonting åt den negativa utvecklingen av turistvalutan. Man kan konstatera att den negativa utvecklingen har blivit värre trots dessa insatser. Det är nu ett rätt stort underskott i turistnettot. Därför är regeringens förslag helt orealistiska. Jag tror inte att man kan hitta något annat land som satsar på ökad marknadsföring när man har ett ökande underskott, samtidigt som man genomför förslag som faktiskt höjer kostnadsläget. Detta kommer att leda till ett ännu större underskott i turistnettot. Det måste alltså till åtgärder för att främja turistnäringen. Det kommer sannolikt att komma propåer om att insatserna måste ökas. Det handlar då om kommunala insatser och statliga insatser via anslag för att näringen skall kunna utvecklas. Som vi säger i vår reservation borde man ha behållit den lägre momsen på hotelloch restaurangtjänster. Jag skall bara kort beskriva vad som också kan hända när nu momsen utvidgas. Det finns en ganska omfattande förmedlingsverksamhet när det gäller stugor och privata rum, vilket utgör en bred bas för turistboendet. Detta boende är väldigt viktigt för s.k. social turism. Det är många som inte har så gott om pengar att lägga på turistupplevelser. Dessa människor har alltså en chans att kunna bo någorlunda billigt. Denna förmedlingsverksamhet drabbas nu av moms, och redovisningsförfarandet blir ganska knepigt. Vi har goda kontakter med utlandet och strävar efter att via utländska resebyråer få hit besökare. Om stugor eller privata rum bokas utomlands är förmedlingen inte momsbelagd. Om bokningen sker i Sverige är den momsbelagd. Även avbeställningsskyddet kommer att momsbeläggas i Sverige. Om någon bokat via utländsk resebyrå skall det icke vara moms på avbeställningsskyddet. Detta leder till ett besvärligt förfarande i redovisningen. Det har uttalats från branschen att man är mycket oroad över detta. Man bedömer att man knappast hinner klara ut de olika systemen för den här redovis ningen till det datum då momsen skall införas. Det här förslaget får alltså många praktiska svårigheter som följd, förutom att de också är kostnadsökande. Tidigare under dagen har vi talat om folkrörelserna och deras bekymmer över det ökade kostnadsläget. Det tål att upprepa att man där inte får någon effekt av den sänkta marginalskatten. Däremot får man bära de kostnader som skall bidra till att finansiera sänkningen för oss andra. Detta leder då till att kraven på kompensation kommer att öka. Detsamma gäller för idrotten. Tidigare talare har tagit upp det faktum att man i en del idrottslig verksamhet håller till i byggnader som är privatfinansierade. Där kommer man att få betala moms på hyran, vilket gör att det blir dyrare för dessa idrottsföreningar. En reservation från centern tar upp de delar av kulturområdet som inte har befriats från mervärdeskatt. Också där kommer det att bli knepiga gränsdragningsfrågor. Det enda rimliga vore naturligtvis att man befriar kultursektorn från mervärdeskatt. En viktig del av folkrörelsernas verksamhet som har utvecklats är närradion. Nu kommer det naturligtvis att tas ut moms på sändarhyra, vilket höjer kostnaderna. Det blir medlemmarna som får betala och kräva höjda anslag som kompensation. Således uppnår vi en ganska effektiv rundgång på pengar. Slutnotan torde icke vara till fördel för staten.

Fru talman! I detta riksmötes sista skälvande minuter kan det tyckas förmätet att ta ledamöternas tid i anspråk för en regional fråga. Men eftersom jag utifrån det som skrivs i betänkandet kan konstatera att majoriteten i utskottet inte har förstått vad det betyder att ha färjetrafik som landsväg, tvingas jag till att ta upp kammarens tid. Utskottsmajoriteten har förhoppningsvis läst min motion, och man borde ha lyssnat på vår landshövding. Ändå har man inte förstått vilken oerhörd snyting som man i dag utdelar till den gotländska turismen, nämligen detta att låta mervärdeskatt utgå också på den persontrafik som går med färja till och från Gotland. I dessa dagar har riksdagens majoritet fattat beslut som i grunden förändrar förutsättningarna för det gotländska jordbruket. Dessutom beslutades under måndagen att Gotland inte längre skall tillhöra stödområde. I dag läggs ytterligare en orättvis börda på denna del av landet. Det är åtgärder som medför mycket negativa konsekvenser för vårt glesbygdslän och försvårar planering och utveckling av ett levande Gotland. Att kommunikationerna har betydelse överallt i vårt land, det hördes i alla tonarter under måndagen. Men skillnaden mellan Gotland och övriga län och kommuner är Östersjön. Vår landsväg är färjan och såväl länsstyrelse som Gotlands kommun har vid upprepade tillfällen påtalat den redan i dagsläget alltför höga kostnaden för överfarten. På två år har taxesättningen tillåtits stiga med 25 26, medan konsumentprisindex under samma tid har ökat med knappt 9 9o. i en riktning uppgå till 1 900-2 000 kr. På detta höga pris är nu riksdagens majoritet beredd att lägga ca 500 kr. ytterligare i mervärdeskatt. Turistnäringen betyder oerhört mycket för gotländskt näringsliv och ger ungefär 2 500 årsarbeten. För att förstärka näringen har regeringen låtit en särskilt utsedd turismförhandlare under hösten 1989 presentera ett åtgärdsprogram som innebär investeringar i storleksordningen 340 milj.kr. Jag menar att förutsättningarna att kunna dra nytta av sådana satsningar för att utveckla turistnäringen på Gotland påtagligt kommer att försvåras med ytterligare pålagor. Det paradoxala kommer att inträffa att den ena statliga åtgärden slår undan förutsättningarna för den andra. Överallt i övriga Sverige kan man ta sig fram med alternativa färdmedel, och vägverkets färjor är gratis. Inte ens SJs prissättning är längre normgivande för färjebiljetten. Det föreligger redan i dag en uppenbar diskriminering av resenärer till och från Sveriges största ö, och den kommer ytterligare att förstärkas av mervärdeskatten. Jag har i min motion till detta betänkande anfört att färjetrafiken borde undantas med hänsyn till att ingen jämförbar trafikföring förekommer någon annanstans i övriga Sverige. Utskottets majoritet har dock tyvärr inte funnit skäl för detta. Man har tagit del av det — men icke förstått, eller velat förstå. Turistnäringen på Gotland bävar för nästa år, när den presumtiva turisten kommer till Medelhavet för samma belopp som det kostar att ta sig till Gotland. Är den svenska handelsbalansen i behov av detta? Är det så man vill ha det, och med vilken visdom har man kommit fram till detta? En utvärdering av reformen är säkerligen nödvändig, frågan är bara hur stora skador dagens beslut förorsakar. Fru talman! Turistnäringen på Gotland står beredd att ta emot alla dem som vill njuta ledighet i natur och kultur och med sol och bad. Jag hälsar riksdagens ledamöter och tjänstemän välkomna att besöka Gotland för att därmed på ort och ställe bättre kunna lära sig förstå Gotlands speciella problem. Med en bättre förståelse finns det hopp för Gotland också i framtiden, och det har gotlänningarna rätt att förvänta sig. Får jag avsluta med att önska en trevlig sommar — gärna med ett besök på Gotland. Alla är varmt välkomna.